Herr talman! Som jag tidigare framhållit här i kammaren är centerpartiet, folkpartiet och socialdemokraterna i huvudsak ense om de principiella riktlinjerna för skattereformen, och moderata samlingspartiet säger sig också kunna acceptera en del av huvuddragen. Men regeringsförslaget har luckor, och det är dem vi har försökt täppa igen. Vi tycker att det är förvånande just med hänsyn till luckornas beskaffenhet — de rör låginkomsttagarna — att vi inte har kunnat få med oss socialdemokraterna i vår hoplappning av täcket, som det blivit några hål i. Det är ett nytt täcke — jag vill ingalunda göra gällande att det är det gamla lapptäcket — men det har tyvärr hål, och det är dem vi har velat stoppa igen. Vi har fäst uppmärksamheten på åtskilliga hål och på en del tunna ställen där det så småningom kommer att brista. Det rör sig dels om bristfälligheter som måste repareras nu, dels om en del bristfälligheter som vi får ta upp och reparera framdeles, när vi får möjligheter till det. Vi tror nämligen att det skall finnas sådana möjligheter. Kostnaderna för de åtgärder som vi föreslår skall vidtas omedelbart är, som finansministern själv antydde från talarstolen, ganska måttliga. Men, sade finansministern, sedan kommer man med förslag som skall verkställas längre fram i tiden, och då blir det dyrt. Ja, jag medger att det är en del dyrare saker, men vi skall väl tro att svenska staten ändå står pall för de åtgärderna. Vi har nämligen den uppfattningen att svenska folkets realinkomster skall stiga undan för undan och att det inte skall behövas en inflation för att staten skall få mer pengar. Är man av den meningen, bör man också kunna tänka sig en form av inflationsskydd, så att inte skatteprocenten — märk väl: skatteprocenten; det är ingalunda fråga om skattebeloppet — stiger i och med inflationen. Skatt på penningvärdeförsämringen är inte någonting rimligt, finansministern! s Vi inom centern har ingalunda tänkt oss någon automatiskt verkande inflationsregel, men vi har sagt oss att om nu penningvärdet faller med exempelvis 5—10 procent, kan skatteskalorna göras om så att inte skatteprocenten höjs. Detsamma tycker vi bör gälla även i fråga om förmögenhetsbeskattningen. Man kommer knappast ifrån att handla på det sättet. Därför tycker jag det vore lika bra att man kunde säga ifrån nu att vi begriper att man vid lämplig tidpunkt får ta också sådana saker under :omprövning, om inflationen fortgår, vilket den väl kommer att göra. : | Finansministern var orolig för detta inflationsskydd och menade att det skulle innebära en särskild utgift. Inflationspengarna är luft, finansministern. Är det en särskild utgift att nöja sig med att ta in skatt på den reella inkomstökning som svenska folket får och inte ta emot pengar för luft? Vore det någonting felaktigt att tillämpa en sådan princip? Jag tycker snarare att motsatsen vore felaktig. Även om vi nöjer oss med att tillföra staten extra skatter på den reella inkomstökning här i landet som folket får, har jag nog den tron att det ändå kommer att bli miljardbelopp per år. Vi skall väl tro att produktionsökningen kommer att bestå även i fortsättningen. Det finns ingen anledning att befara något annat, trots att vi har det bekymmersamt nu med samhällsekonomin — men det får vi tala om, som finansministern sade, om en eller annan vecka. Det blir mycket att tala om då. För närvarande vill jag begränsa mig till att säga att jag trots allt tror på en fortsatt realinkomstökning här i landet.

Herr talman! Det sägs ofta att finansministern är regeringens starke man, t.o.m. så stark att han ibland kostar på sig en reprimand till statsministern då statsministern lägger sig i de samhällsekonomiska problemen. I dag verkar det emellertid som om finansministern är mycket dämpad, en mycket modest och t.o.m. moderat herre. Försiktigheten beror kanske på att finansministern i själva verket är ganska osäker om vart hans eget skatteförslag skall leda. Jag förstår honom mycket väl.

Jag kan vidare knappast finna någonting nytt i finansministerns argumentation mot moderata samlingspartiets krav på att regeringen skall överge skattehöjningslinjen. Vi känner igen argumenten. Finansministern säger att varje för slag som går på en lägre direkt beskattning på det sätt som vi förordar förstör penningvärdet. Men är det inte ganska magstarkt att säga detta till oppositionen? Finansminister Sträng har nu uppehållit sitt ämbete i 13 år. Under de 13 åren har konsumentpris index stigit från 137 till 225, alltså med inte mindre än 90 enheter. Det är alltså det fögderi som finansministern redovisar då det gäller prisökningar och inflation. Finansministern påstår vidare att våra förslag kommer att kräva en momshöjning på mellan 2 och 3 procent. Ja, det skulle öka statsinkomsterna med 2 å 3 miljarder kronor. Jag skulle vilja påstå att uppgifterna är helt gripna ur luften. Våra egna, av herr Strängs experter godkända beräkningar visar att våra förslag — och då tar jag hänsyn inte bara till förslagen i våra partimotioner utan t.o.m. till enskilda motioner: som har framlagts från vårt håll — leder till kostnader första budgetåret på uppemot 300 miljoner kronor och för helt budgetår cirka 900 miljoner kronor. Detta är ju någonting helt annat än vad herr Sträng påstår.

Jag tycker att finansministern borde ge sig tid att kolla upp sina allmänna uttalanden med de experter som har tid att räkna igenom hur det egentligen förhåller sig. Sedan skulle jag vilja ha ett besked. Finansministern har inte sagt i dag, om regeringens förslag egentligen innebär en skattesänkning för två tredjede lar av landets inkomsttagare eller, som vi säger, en skattehöjning. Men finansministern måste välja sida. Antingen vill han sänka skatten för majoriteten av inkomsttagarna, och enligt finansministerns eget resonemang leder detta till att han späder på inflationen, eller också går han den andra vägen och genomför en hård finanspolitik för att begränsa inflationen. Finansministern kan ju inte göra båda delarna. Jag hoppas att finansministern i dag verkligen ger ett besked, om det är en skattesänkning eller om det är en skatteskärpning, som alltså innebär en åtstramning av finanspolitiken. Slutligen vill jag säga att jag har lagt märke till att finansministern underlåter att gå in på det väsentligaste problemet, nämligen skatten på inkomstökning, marginalskatten. Vi vet alla att finansminister Sträng är ointresserad av marginalskatteproblemet, men det är inte huvuddelen av de svenska inkomsttagarna. De som har 30 000—353 000 kronors inkomst och som får betala 60 kr.

Herr talman! Nej, herr finansminister, inte har vi från folkpartiets sida föreslagit allt. Det var inte vi som hittade på att man t.ex. skulle köpa Durox, och vi skulle kunna räkna upp andra förslag som vi inte har velat ställa oss bakom. Men vad jag har sagt i dag och som tydligen finansministern har fått ofullständigt refererat för sig var, att vi självfallet inte kommer att rösta emot lättnader för låginkomsttagarna, förskjutning mot en indirekt beskattning och införande av en individuell skatt, bara därför att socialdemokraterna har röstat emot när vi tidigare har fört fram de förslagen. Finansministern sade att det är få reformer vilkas huvudprinciper har diskuterats under så lång tid som denna. Men finansministern vet ju, att detta är en ytterligt komplicerad materia, som det inte går att ta ställning till i några runda ordalag, typ den fråga, som man hade utskickad i den där socialdemokratiska annonsen under hösten. Vad vi har kritiserat här och som vi kommer att fortsätta att kritisera, även om vi ställer oss bakom många av de principer som skattepaketet bygger på, är att man inte i vanlig ordning enligt svensk utredningstradition har fått utreda denna fråga. Vad är det för fel på den principen? Vad är det för fel, herr Sträng, på att ett förslag i vanlig ordning t.ex. remissbehandlas, så att man får tillfälle att höra meningar ifrån olika organisationer och andra, innan vi är beredda att ta ställning, när förslag läggs på riksdagens bord? Finansministern har ju bara ungefär ett halvår varit anhängare av den individuella principen, och därför håller jag honom gärna räkning för att han kanske inte riktigt är inne i de tankegångar, som under hela 1960-talets debatt har präglat diskussionen i just den frågan. Alla som har talat för den övergången har faktiskt också varit helt överens om att man skulle vid genomförande av den principen få en massa pengar över för att dirigera dem just till barnen. Varför, herr finansminister, citerar man inte i propositionen familjeskatteberedningens uttalande på denna punkt? Familjeskatteberedningens uttalanden i övrigt har enligt min mening fått ett alldeles för stort utrymme i form av citat i propositionen. Enligt familjeskatteberedningen — som var enig på den punkten — skulle man ge minst 1 000 miljoner eller upp till 2200 miljoner till barnen. Nu tar finansministern via momsen in 4,5 miljarder extra, men det blir ändå inte mer än ungefär 540 miljoner över till det ändamål som familjeskatteberedningen ville ge så mycket pengar. Vad vi därför vill nu är att prioritera till barnen, som har blivit försummade i denna reform. Vi vill ge ett vårdbidrag som i realiteten kommer att betyda, att de unga familjerna med barn under sju år kommer att få 1700 kronor i barnbidrag. är det felaktigt, att de får något utöver den kompensation för prishöjningar som har ägt rum sedan det senast fastställdes? I den skrift, Resultat och reformer, i vars utformning herr Sträng väl har haft ett visst medinflytande, står det att det grundläggande stödet utgår i form av ett allmänt barnbidrag. Det står dessutom att man vill ha ett vårdbidrag. När skall förslag om den saken framläggas, enligt det krav som man har ställt sig bakom i denna skrift? Vad sedan beträffar hemmamakebidraget fick vi inte höra så mycket om det i dag.

Det har varit mycken diskussion om kostnaderna, och det är verkligen ganska svårt att hänga med i den debatten, vilket jag hoppas finansministern förstår — man har ju hoppat från tuva till tuva. Kostnaderna för genomförandet av våra förslag har ökat i nästan varje inlägg som gjorts. I början uppgick de till 1 procent men i dag är de uppe i 2—3 procent. Vi har. beräknat kostnaderna till 540 miljoner kronor, men det är förklarligt att det blir en konstig regeringssits i fråga om kostnaderna, eftersom man uppenbarligen inte ens i sina olika valskrifter använder samma siffror som den som läm nats av finansdepartementets expertis, som vi hade möjlighet ställa frågor till i utskottet. Man tycker att siffrorna borde stämma åtminstone på den punkten. Jag tror inte att det är särskilt värdefullt att hålla på med denna sifferexercis. Finansministern tycker emellertid att man över huvud taget inte skall blicka in i framtiden och ställa några förslag utöver vad som avser det allra första budgetåret, men vi har ändock talat om vad vi i första hand vill prioritera. I den skrift som jag tidigare åberopade framhåller socialdemokraterna bl.a. följande: »Vi kan inte i dag ange exakt när och hur olika här presenterade reformer ska genomföras — — —. Men vi avstår inte från att ställa kraven även om deras förverkligande i dag är oförenligt med nu tillgängliga resurser.»
Herr talman! Jag hoppas att finansministern lade märke till fru Netterbrandts avslutningsreplik. Ni förbehåller er själva rätten att framlägga förslag utan att tala om finansieringen för andra, tredje och fjärde året, men samma rätt skall inte gälla oppositionen. Den får inte framlägga några förslag utan att ha finansieringsplaner för många år framåt. Både herr Helén och fru Nettelbrandt har ju redogjort för hur de ser på de näraliggande finansieringsproblemen, och det kan inte gälla strängare regler för oppositionen än för regeringen för tiden därefter. Beträffande frågan om inflationens verkan på skattesystemet — eller rättare sagt hur skatterna kommer att verka i ett inflationssamhälle jämfört med i ett samhälle med fast penningvärde vill jag fråga: Inte kan väl herr Sträng räkna med att det inte skall bli någon inflation? Jag har som exempel räknat med 4 procents inflation. Det ligger mycket nära vårt årliga genomsnitt ef ter kriget. Under de senaste 12 månaderna har dock prisstegringen uppgått till 7 procent. Om vi tyvärr måste räkna med en framtida inflation kan man fråga sig varför socialdemokraterna inte belyser hur skattesystemet kommer att verka i det inflationssamhälle vari vi lever. Gjorde socialdemokraterna detta och avstod från dimbildning skulle de avslöja, att den grupp som får skattesänkningar vid själva övergången är mindre än vad de ställt i utsikt. Låt mig bara ta ett exempel. En gift man med hemmafru och med en lön på 31000 kronor får inte en skattesänkning på ca 150 kronor utan en höjning med ca 200 kronor, mätt efter 1970 års penningvärde. Hur blir det efter reformens genomförande? Den som får full kompensation för prisstegringar, t.ex. 4 procents inkomsthöjning vid 4 procents prisstegring, får om det rör sig om en 20 000-kronors-man med hemmamake på 3 år en reell standardsänkning på 3 procent — plus eventuella förluster av minskat bostadstillägg plus eventuell verkan av höjda kommunalskatter minus de fördelar. han kan få genom vissa ökade statsutgifter. En 30 000-kronors-man får en standardsänkning på ungefär 5 procent plus verkan av eventuell kommunalskattehöjning plus verkan av förlust eller avveckling av bostadstillägg, med samma reservation beträffande utgifterna. Varför mörklägger Ni dessa ting, herr finansminister? De som får en 3 procent större inkomsthöjning än prisstegringen får betala mellan ca 70 och ca 105 procent av den reella inkomsthöjningen i skatt — alltså om man ser till den inkomsthöjning en person har kvar när han först från inkomsthöjningen dragit det belopp som gått åt för att kompensera levnadskostnadsstegringen. Denna skatt är för låginkomsttagarna i verkligheten nära dubbelt så mycket som skatteskalorna visar. Detta faktum att inflatio nen verkar så starkt höjande på den marginella beskattningen, är inte det någonting som Sveriges folk borde få höra även från regeringsbänken? Nu säger finansministern att en värdesäkring av skatteskalorna skulle betyda en inbyggd mekanism av nya utgifter, skatter och inflation; det är alldeles tillräckligt med automatik redan nu. Jag trodde inte mina öron när jag hörde detta. Det är ju herr Strängs system att inte göra något åt inflationen som innebär automatiska skattehöjningar, och i snabbare takt ju snabbare inflationen är. Om vi däremot ordnar en värdesäkring av skalorna tvingas de styrande att göra en avvägning och fråga sig: Skall vi höja beskattningen så och så mycket för att kunna öka utgifterna, eller skall vi låta bii att höja skatterna och i stället undvika vissa nya utgifter? Då tvingas de att göra en omsorgsfull avvägning. Men med det system, herr finansminister, som Ni vill bevara stiger skatterna och skatteinkomsterna automatiskt, och det frestar naturligtvis regeringen — och även andra, det medges — till ökade utgifter. För övrigt betyder Ert system att finansministern blir intresserad av inflation, ty då får han automatiskt en skattehöjning. Det är trevligare än att gå till riksdagen och begära införande av nya eller höjda skatter. I stort sett tycker jag att man kan säga att samma argument som Ni nyss framförde mot värdesäkring kan användas mot Er på varje punkt. Slutligen ännu en fråga till herr Sträng: Varför inte tala om för låginkomsttagarna hur stort det reella skattetrycket blir vid en inkomsthöjning och hur mycket större det blir på grund av inflationen än om vi har värdesäkra skalor? När Ni föreslår en reform, som säges särskilt beakta låginkomsttagarnas intressen, tycker jag det är berättigat att ställa kravet att regeringen skall spela med öppna kort och tala om hur det verkligen förhåller sig. Det vore för övrigt också mera demokratiskt.
Herr talman! Jag har en fråga att ställa till finansministern. Företagsbeskattningen behandlas inte i det betänkande som vi nu diskuterar, men beskattningen förekommer i en motion som väckts av några unga socialdemokrater, och det finns all anledning att något uppmärksamma den. I nämnda motion föreslås införandet av en beskattning på de avskrivningar som gjorts i de enskilda företagen, och motionärerna menar att om företagaren av finansiella skäl inte kan betala den skatten, så skall han få lämna en skuldförbindelse till staten på samma belopp. Detta är en åtgärd som skulle försvaga företagen och i mycket hög grad göra sysselsättningen osäker för de anställda, men framför allt skulle den leda till en direkt socialisering av det svenska näringslivet.

Vi vet allesammans att det skatteförslag som nu ligger på riksdagens bord och som kommer att drivas igenom också kommer att medföra kraftiga kompensationskrav på grund av de mycket höga marginalskatterna. Det har redan omvittnats från olika håll. Detta i förening med attacker av tidigare nämnt slag mot Sveriges näringsliv kan skapa en förtroendekris som inte bådar gott för framtiden.

Herr talman! Jag lyckades ju locka upp en serie ledamöter i talarstolen. Det är självfallet mycket frestande att gå dem till mötes och i vanlig ordning försöka lägga ut texten så utförligt som möjligt i upplysande syfte. Klockan är emellertid mycket, och det får väl mera bli fråga om korta repliker. Jag lyssnade naturligtvis med stor uppmärksamhet till Gunnar Hedlunds »hålfilosofi>. Herr Hedlund sade att regeringsförslaget har luckor och hål, som han gärna vill proppa igen. Jag tycker att det i själva verket är mittenpartiernas reservationer som är sådana och som får helt andra konsekvenser än herr Hedlund tänkt sig. Mittenpartierna skapar ju nya hål, ur vilka det rinner ut 2 000 miljoner kronor ur statskassan. Dessa hål borde herr Hedlund som den kloke man han är egentligen försöka hjälpa mig att proppa igen, men då måste han anmäla sig som dissenter till sin mittenbroder, och jag föreställer mig att det är litet svårt att göra det före den 20 september. Vidare tror jag självfallet på att svenska folkets inkomster skall stiga, och denna tro har vi också redan intecknat. Jag har efter många års prövningar kommit fram till att ekonomiska prognoser och förutsägelser bör tas med en viss reservation. Även om jag gör denna erinran, är det emellertid klart att sådana är det enda vi har att hålla oss till. Det ligger också så mycket av intellektuell prestation bakom dem att man inte bara kan nonchalera dem. Under 1970-talet kommer väl bristen på arbetskraft att vara den svåra flaskhalsen, såvida inte det nya skatteförslaget kan innebära en sådan stimulans för de gifta kvinnor, som har möjligheter därtill, att gå ut på arbetsmarknaden så att vi får en lättnad i detta avseende. Mycket talar emellertid för att denna tillväxt i ekonomin kommer att gå långsammare på 1970-talet än på 1960-talet. Men vi har ju ändå åtagit oss att garantera en för varje år med 25 000—30 000 personer stigande folkpensionärskår en ständigt stegrad real standard. Vi har vidare åtagit oss ett försörjningsansvar för en inom det överskådliga perspektivet volymmässigt ökande ungdomskår, som befinner sig under utbildning. även för en som vi alla hoppas ökad vuxenutbildning har vi tagit på oss en växande börda. Mellan dessa två flyglar, som vi varit överens om volymmässigt skall svälla, finns den aktiva gruppen av människor vilken skall betala hela kalaset. Följaktligen blir det måttliga inkomststegringar realt sett, och det är ju de reala inkomststegringarna som framför allt herr Hedlund med emfas alltid brukar tala om såsom de enda man egentligen skall räkna med. På denna punkt har han ju också rätt. | Det är klart att om man arbetar med tanken på att inflationsskydda skatterna, så är det på det sättet att de inkomster som man i ett fall kan räkna med får man avstå från, sett från kollektivets synpunkt. Och då kan man ha delade meningar om i vad mån kollektivet-samhället skall ha mer eller mindre att röra sig med. I sista hand är det fråga om var man drar gränsen mellan den individuella och den kollektiva bestämmanderätten över inkomsterna.

Amerikanerna ligger kanske något före oss, men som jag sagt många gånger tidigare har de en fördelning av sin konsumtion och levnadsstandard som är i alla avseenden så mycket mer ofördelaktig från de utgångspunkter vi an ser vara de riktiga. Trots den kollektiva fördelningen av vad nationen frambringar har vi alltså en privatkonsumtion, en standard, som ligger högre än andra nationers. Därför har väl just denna fördelning, som vuxit fram under socialdemokratins regeringstid, inneburit att nationen kunnat ge sina medborgare kollektivt och individuellt mer än de flesta andra nationer. Jag är alldeles övertygad om att vi även i framtiden kommer att vilja kollektivt ge medborgarna mera, och Jag försökte i mitt inledande inlägg beskriva att vi har tagit på oss ett ansvar och förpliktelser som gör att anspråken automatiskt växer fram utifrån den kollektiva utgångspunkten. Till herr Holmberg vill jag säga att min s.k. reprimand till statsministern är i allt väsentligt uppfunnen av sensationslystna tidningsmän. Det har ju blivit något av en slogan, har jag läst i dagspressen, att här har statsministern en uppfattning — han tycker att man skall skärpa finanspolitiken — medan finansministern har en annan uppfattning och synes anse att det som nu har presenterats bör vara tillräckligt för att vi skall kunna klara oss. Vad statsministern sade nere i Göteborg var att det blir en skärpning av finanspolitiken efter den 1 juli, när en statlig upplåning på 3,5 miljarder går ned i 1 miljard, en skärpning som är mer pregnant än någon gång tidigare, om man jämför två år med varandra. Sedan har väl statsministern sagt — vilket jag honorerar honom för — att man inte skall tro att det härvidlag blir några lättnader. Det är vad jag också säger. Huruvida statsministern sagt att det skall bli några skärpningar har jag inte frågat honom om, och det är väl närmast en utläggning som jag föreställer mig att de tidningsjournalister som har behov av dramatik i tillvaron har lyckats få fram. Jag har sagt att det förslag regeringen lagt fram — bakom det står statsministern och finansmi nistern och alla andra ledamöter av regeringen -— är en redovisning av vad regeringen in corpore anser vara riktigt just i detta läge. Jag kan ge herr Holmberg rätt när han säger att många vanliga inkomsttagare finner skattetrycket hårt. Visst känner vi det så. Om någon skall vara vittnesgill på den punkten bör det väl vara rikets finansminister, som sitter som sista instans under arbetsdagen, under fritiden och under den tid, när andra normala människor sover, och tar emot telefonsamtal och uppvaktningar och brev från alla de människor som tycker att skattetrycket är hårt. Det är följaktligen ingen som helst nyhet herr Holmberg serverar när han vänder sig till mig för att konstatera detta. Vad som är det viktigaste är att de människor som har svårast att hära detta skattetryck skall få en lättnad. Det är detta som det nya skatteförslaget innebär. Det är en omfördelning på 4,5 miljarder. Någonstans tar pengarna vägen, sedan må herr Ohlin göra vilka beräkningar som helst. Man får fram det resultatet att det i initialläget 1971 blir skattesänkningar, vilka redovisats i tabellform, i propositioner, i tidningsartiklar och t.o.m. i en broschyr som jag råkar stå som huvudman för. 'Om man sedan envisas med att tala om en permanent fortskridande inflation — jag vill inte använda detta uttryck eftersom jag tycker att en infiation skall ha en annan form och en annan bakgrund om man skall ha rättighei att benämna den inflation — menar man att prisstegringen går ur spår.

Det där har ju ingenting med begreppet inflation att göra. Jag reagerar alltid emot att man så vårdslöst slänger detta begrepp omkring sig. Herr Ohlin borde tack vare sin tidigare erfarenhet på området och sin skolmässiga utbildning i det här avseendet också kunna göra vissa distinktioner som kommer närmare min tolkning när jag talar om prisstegringar eller inflation. Skattesänkningen förstör penningvärdet, säger Sträng! Så föll herr Holmbergs ord. Det är möjligt att jag sagt detta någon gång. Jag sade det inte i mitt första inlägg, men i och för sig har jag ingenting emot att presenteras som den som har myntat det uttrycket. I dagens läge är det ingen tvekan om att skaltesänkningen förstör penningvärdet. Vad är det då jag får anmaningar om från olika håll? Från OECD:s experter nere i Paris framhålles att man här nog borde skärpa skatterna och då i första hand konsumtionsskatterna. I den mån som mina vänner inom den nationalekonomiska fakulteten går ut och bibringar svenska folket sina knäppsäkra uppfattningar om vad som skall göras och inte göras brukar det också låta på det sättet: Här borde man skärpa beskattningen för att inte få en sänkning av penningvärdet. Naturligtvis är det inte något fel på en sådan filosofi. Moderata samlingspartiets momshöjning ligger i att man från finanspolitiken släpper ett par miljarder och delar ut dem bland de svenska medborgarna. Det är edra beställningar till den nya skattereformen. Det är en utveckling som skall äga rum de närmaste åren. Om man behåller dessa 2—3 procent, herr Holmberg, då är det naturligtvis fråga om en skärpning av finanspolitiken. Men herr Holmberg vill ju inte be hålla dem. Herr Holmberg vill dela ut dem, och då rimmar det fasligt illa med de mest elementära begreppen om en stark finanspolitik. Sedan återkommer man till att vi i utskottet har låtit experterna i finansdepartementet räkna, vilket inneburit att reservationernas matematiska resultat är fasligt oskyldigt. Ja, dessa experter som utskottet har anlitat är mina medarbetare i finansdepartementet, och de har förmodligen gjort ett gott jobb i bevillningsutskottet på samma sätt som de gör ett utomordentligt jobb i finansdepartementet. Å andra sidan betyder det att när jag anför vad de olika reservationsförslagen kommer att kosta inom de närmaste åren och slutsummerar det till vissa belopp, är de experter som har tillhandagått mig med siffrorna precis desamma som de experter som åberopas för att det hela skulle vara så oskydligt. Jag tror att det var herr Holmberg som frågade: >»Om nu detta skatteförslag betyder att man sänker skatten för två tredjedelar av svenska folket, späder man då inte på inflationen?» Det är naturligtvis en 'synpunkt som kan förtjäna att kommenteras litet närmare. I initialläget blir det en skattesänkning för två tredjedelar av svenska folket. Den håller inte för evärdeliga tider. Framöver får man väl på samma sätt som hitintills göra omprövningar, men man skall ha frihet att vid dessa tillfällen göra sina värderingar obundna av ett slags automatisk skatteförsämring, som bl.a. den här indexregleringen skulle innebära. Den nya skattereformen är i förhållande till budgeten helt neutral; jag har understrukit det tidigare. Man kan naturligtvis, om man är finsmakare på området, säga att den inte är samhällsekonomiskt neutral. Tar jag pengar från folk, som har gott om sådana och följaktligen har hela sin konsumtion tillfredsställd, och lägger dessa pengar i skötet på folk som inte på långa vä gar har sin konsumtion tillfredsställd, blir det ju totalt sett mera köpkraft och mindre sparande. Teoretiskt är det inget feil på den argumentationen. Jag har emellertid velat redovisa att fysiska personers sparande betyder relativt sett mindre i utvecklingen, eftersom vi har ett institutionellt sparande som ökar så utomordentligt lovande som det har gjort under de senaste tio åren. För dagen kan det också sägas att vi har: ett företagssparande som visar klara uppgångstendenser. | Jag har inte sagt någonting om marginalskatterna; det är alldeles riktigt, herr Holmberg. Man kan naturligtvis leva högt på marginalskattediskussionen. Jag kan ju nämna att det i förslaget ligger marginalsänkningar på upp till 10 procent i vissa inkomstlägen som inte alls är så ovanliga, t.ex. för ensamstående som har en inkomst på omkring 20 000 kr. Det finns marginalskattesänkningar även för de gifta i inkomstlägen som inte är ovanliga. Men jag tycker inte att jag har något behov av att exercera det här marginalskattebegreppet, eftersom det avgörande ändå är hur mycket skatt jag betalar på den inkomst jag tjänar. Naturligtvis är det alldeles ofrånkomligt, om man ersätter det nuvarande skattesystemet med ett nytt system, som betyder att de låga inkomsttagarna får en sänkning och de allra högsta inkomsttagarna får en höjning, att förbindelselinjen mellan de lägsta och de högsta blir brantare än vad den är i dagsläget. Det är den självklara slutsatsen. Denna brantare förbindelselinje kan ju uttryckas, om man så vill, med orden »en skärpt marginalbeskattning>. Fru Nettelbrandt överraskade naturligtvis oss alla genom att ta upp den intressanta diskussionen om Durox. »Detta har vi i folkpartiet ändå inte hittat på», sade hon. Det har jag heller aldrig beskyllt henne för, så på den punkten behöver vi inte träta så mycket.

Vi har inte fått utreda, vi har inte fått remissbehandla frågorna, säger fru Nettelbrandt. I familjeskatteberedningen deltog ju fru Nettelbrandt som en energisk och talför ledamot, och det betänkandet har remissbehandlats i vederbörlig ordning. När det sedan är fråga om att bestämma sig för hur man vill presentera en ny skattegiv är detta inte någonting annat än ett politiskt ställningstagande — det har jag sagt många gånger tidigare. Med all respekt för fru Nettelbrandts objektivitet och neutralitet och hennes fantastiska förmåga att låta bli att vara partipolitiskt engagerad tror jag inte att hon skulle ha anlagt några speciellt värdefulla synpunkter på socialdemokratins skatteförslag. Jag är nästan övertygad om att vi hade fått säga: Detta är ju en imponerande produkt, men tyvärr kan den inte användas. Och då hade vi befunnit oss i precis samma läge som nu. Att jag bara ett halvt år skulle ha varit anhängare av individuell beskattning är kanske en något felaktig konstruktion av en i och för sig intressant frågeställning. Jag har inte tillhört dem som har trott att man på en gång skulle kunna springa från vårt invanda sambeskattningssystem till en renodlat individuell beskattning, och det har jag flera gånger giort mig till tolk för. När nu mina skickliga medarbetare lyckades lösa problemet genom 1 800-kronorsavdraget på skatten fick man en brygga mellan det gamla sambeskattningssystemet och det nya individuella beskattningssystemet som löste en utomordentligt besvärlig skattepolitisk fråga. När det var klart förelåg ingen tvekan från min sida. Det är väl rätt meningslöst att fråga: Varför får inte barnen mera? Det hela är en fråga om medel. Man gör inte en sådan förstärkning av familjepolitiken om man inte är beredd att samtidigt anvisa pengarna. Och en anvisning som inte tar sig uttryck i något förslag om mer pengar utan bara i ett stillsamt besked om att >om Sträng lägger fram förslaget skall vi gömma oss bakom ryggen på honom och låta bli att träta på honom> tycker jag inte är någon särdeles imponerande attityd när det gäller finansieringen av de nya reformerna. Men så säger fru Nettelbrandt: Socialdemokratin har ju ändå givit ut en broschyr där man talar om att vårdbidrag bör utgå i fortsättningen. Ja, vi kanske skall ha sådana bidrag — jag är inte alls obekant med de tankegångarna. Familjeministern funderar emellertid för närvarande på om dessa bidrag skall ha en generell karaktär eller vara behovsprövade. Jag tror att hon har diskuterat dessa frågor här i kammaren tidigare i dag, och jag behöver inte upprepa vad hon har sagt. Så småningom kommer fru Nettelbrandt att få se ett förslag från familjeministern och regeringen på den punkten. Herr talman! Naturligtvis skulle jag kunna tala om hemmamakebidraget, som jag från många synpunkter betraktar som en sämre lösning. Men tiden lider, och om det är någon av kammarens värderade ledamöter som är så intensivt intresserad av denna detalj i skatteförslaget hänvisar jag till det preliminära riksdagsprotokollet från första kammaren, där jag har utvecklat mina synpunkter härpå. Jag tycker det är litet påfrestande att dra alltsammans en gång till bara för att glädja fru Cecilia Nettelbrandt.

Det är ju rena logiken, och det är väl inte så stor anledning att vi exercerar herr Ohlins siffror, även om jag har all respekt för hans debut som free lancer vilken vi ju tidigare har talat om. Jag har aldrig hört talas om att någon nation vågat sig på ett indexreglerat direkt skattesystem. Jag får göra en viss reservation, ty jag har naturligtvis inte gjort någon globalt omfattande undersökning. Men ingen av de nationer, som vi har samröre med i dessa och andra frågor, har vågat sig på detta. Det är ju klart att alla länder inte har en så intelligent opposition som vi har i vårt land — full av snillrika uppslag — och det kan ju vara den enkla förklaringen. Men om detta inte är förklaringen förhåller det sig förmodligen på det sättet, att man satt sig ned och funderat på den här saken och funnit att systemet inte är särdeles klyftigt — och att man så att säga vill väva några byxor av det tyget. Herr Magnusson i Borås ställde en direkt fråga till mig. Han sade att det var några unga socialdemokrater som hade lagt fram förslag på företagsbeskattningens område vilka skrämde honom. Jag vet att det finns unga socialdemokrater både i och utanför det här huset som lägger fram förslag som skrämmer upp herr Magnusson och hans medbröder på ett alldeles orimligt sätt. Jag brukar med jämna mellanrum gå ut och försöka lugna ner er genom att säga: Ni behöver inte vara så förskräckligt uppskrämda! Vi har ju en fri debatt i det här landet, och ur en sådan fri debatt kan det då och då komma en bra sak även om det många gånger kommer tokiga saker. Sedan gäller det för den ansvariga partiledningen och för regeringen att skilja på det som är bra och det som är alldeles galet. Det som är bra blir det väl någonting av. Jag kan därför inte i dag säga, att direktiven för en ny företagsbeskattningsutredning kommer att se ut så eller så. Jag har haft litet för mycket kring mig av andra frågor för att kunna göra slutjusteringar, även om jag gått och funderat på saken och i stora drag vet vad vi skall skriva. Men herr Magnusson får tro mig på orden när jag säger, att så länge jag sitter som finansminister och har något att säga på det här området, så kommer jag att följa en mycket praktisk och enkel filosofi: man skall skattemässigt vara rädd om den svenska företagsamheten. Det är bättre att ha goda företag som ger vinst än att ha dåliga företag som går med förlust. Går jag ut till en svensk arbetare, jag säger en svensk arbetare, och frågar honom: Var vill du helst arbeta? Vill du vara i ett bra företag som är konsoliderat och utvecklar sig och som tår några slantar över eller vill du vara i ett företag som ständigt står och knakar i knävecken och där det är diskussion om det skall läggas ned nu eller nästa halvår eller nästa år? — så tvekar han inte ett ögonblick utan väljer det första. Att ett företag går med vinst finns det inget ont i. Arbetarpressens egna företag är utomordentligt glada, om de i något specifikt undantagsfall kan redovisa en vinst. Och ingen av deras energiska journalister som ibland träter över vinstgivande företag skulle ett ögonblick mobilisera den logiken, att han vänder sig mot sitt eget företag, om det råkar redovisa en vinst i sin Ta nu därför inte ailt det här alltför allvarligt, herr Magnusson. Så länge man använder de goda företagens vinster till att konsolidera företagen, till att investera, till att bygga ut och trygga framtiden, så länge är det bara bra. Om sedan vinsterna blir för stora, har vi alltid möjlighet att göra en skälig fördelning via beskattningen och genom andra åtgärder — det garanterar jag. Detta är min personliga uppfattning om hur företagen skall behandlas. Sedan kan det hända att jag har varit litet fränare i min uppfattning om hur enskilda personer skall behandlas då de råkar hamna i de högre inkomstlägena. Det är nu inget problem för landet och dess internationella konkurrenskraft om man tar av dem som har höga löner en del av dessa och förhållandevis mer än tidigare. Men företagen får man vara mera aktsam om. När jag nu har sagt detta till herr Magnusson så kan herr Magnusson gå hem och sova gott på örat i natt efter denna deklaration.

Herr talman! Först ber. jag att få uttala min tillfredsställelse över finansministerns deklaration rörande företagen och värdet av goda företag. Jag hoppas nu bara att lära och leverne skall komma att överensstämma. Alla har ömsesidigt klandrat varandra för att göra hål i det nya skattetäcket. De hål som vi för vår del har funnit i finansministerns täcke vill vi försöka täppa igen. Och det tror vi kan ske till ganska måttliga kostnader. Vi är också på det klara med att vi måste hjälpa till att skaffa fram pengarna.

Jag tror att uppgiften är riktig. Hade vi inte ansett att det skulle bli en skattesänkning för låginkomstitagarna hade vi helt säkert motsatt oss reformen. Vi vill ha en reform principiellt beskaffad just på det sättet. Men hur länge står sig proportionen två tredjedelar? Inte så särskilt länge. Skatteminskningen äts upp av inflationen — finansministern vill inte gärna att vi skall använda det ordet, så låt mig i stället säga prisstegringarna; vi kan gärna gå varandra till mötes genom att använda en gemensam vokabulär. I den mån det sker prisstegringar kommer alltså denna andel två tredjedelar att minska. : Därför vill vi ha ett beslut — jag har tidigare sagt ifrån att jag inte fordrar någon automatik — om att om Pprisstegringarna urholkar skattesänkningen upp till ett visst belopp, låt oss säga 5 å 10 procent, så skall skatteskalorna omprövas. Då skall det bli nya skatteskalor. Jag tyckte att finansministern visade sig förstående på den punkten; finansministern sade att man kan ha delade meningar om huruvida vi skall beskatta prisstegringarna eller inte. Jag fattade detta så, att finansministern nog ändå menar att vårt förslag inte är så orimligt.

Herr talman! Herr Sträng sade att vi får räkna med att den ekonomiska utvecklingen kommer att gå långsammare under 1970-talet. Flaskhalsen är kanske tillgången på arbetskraft, men herr Sträng ansåg att vi kan vidga den flaskhalsen genom att se till att de gifta kvinnor som i dag är utan inkomst skaffar sig arbete och inkomst. Han tyckte också att det nya skattesystemet skall stimulera de kvinnor som arbetar i hemmet att skaffa sig arbete. Jag kan inte undgå att finna ordet »stimulera» eufemistiskt i det här sammanhanget. Det är inte fråga om någon stimulans, eftersom den nya skärpning i beskattningen som finansministern vill genomföra för hemmafrufamiljerna innebär att man använder piskan snarare än moroten för att tvinga de hemmaarbetande kvinnorna ut i förvärvslivet. — Jag har bara velat peka på denna för herr Sträng så vanliga och skickliga glidning i ordvalet när han beskriver situationen efter det att skattesystemet har införts. Sedan vill jag göra ett konstaterande. Finansministern säger att det i initialläget är fråga om en skattesänkning för två tredjedelar av inkomsttagarna men att det inte kommer att gälla i evärdeliga tider. Nej, herr Sträng, så lätt är det nog inte!

Det river sönder hela den teori om skattesänkning som finansministern har byggt upp:

Herr talman! Om jag inte gör herr Gunnar Sträng ledsen, vill jag återkomma till hemmamakebidraget. Betydligt viktigare än herr Strängs och min sinnesstämning är sinnesstämningen hos hemmafruarna och de ensamstående med barn som har låga inkomster, om de skall få del av hemmamakestödet i det som kallas en jämlikhetsreform. Det som finansministern sade i första kammaren på just denna punkt är nog inte värt att läsa, knappast ens att trycka. Sedan vill jag fråga finansministern, om man inte skulle kunna släppa till experterna från finansdepartementet också när det gäller att skriva de broschyrer som väl skall vara underlag för valdebatten. Låt oss ta en enda av våra punkter! Det förslag som vi hade om ett särskilt stöd för dem som har låga inkomster kostar 50 miljoner, men i broschyrerna står det att det skulle kosta 100—150 miljoner. Jag skulle kunna anföra rader av sådana exempel. Jag ber att få tacka finansministern för en sak. Det rör marginalskattelättnaderna för folkpensionärer. Jag är glad för de lättnader som där kommer. Nu kan belastningen gå ända upp till 111 procent, och i en av de många broschyrerna står det faktiskt att det i vissa olyckliga fall kan betyda en direkt förlust för pensionärer att förvärvsarbeta. Det skall man ändra på, så att de nu endast skall få 90 procents marginalbelastning, och det är ju ett steg i rätt riktning, men vi tycker det är motiverat att gå längre. Förslaget om vårdbidrag lades faktiskt fram 1964. Om nu finansministern till skillnad från familjeministern är positiv till ett vårdbidrag, tycker jag att man på de här sex åren borde ha hunnit införa det. Annars är det väl inte så mycket med den politiska viljan. Det är ingalunda bara i mitt parti som vi talar om detta stöd läs t.ex. vad TCO-Tidningen skriver om den saken! Låt mig sedan säga en sak beträffande skattenivån! Det är verkligen inte fråga om var man skall lägga skattenivån, utan det är fråga om huruvida finansministern automatiskt skall få en skattepremie för varje stabiliseringspolitiskt misslyckande och slippa föra en besvärande skattedebatt här i riksdagen när det gäller att ta in pengar till olika utgifter. Herr Sträng med sin jultomtefysionomi vill gärna fortsätta att ostört praktisera sin jultomtefilosofi.
Herr talman! Herr Sträng liksom tidigare herr Palme har erinrat om att oppositionen röstade mot omsens införande år 1959—1960. Därmed anses vi ha varit emot omsättningsskatten för evig tid. Får jag erinra herr Sträng om att han då medgav att vår budget utan oms den gången var ungefär lika stark som hans budget med oms. Om vi sedan varje år har ansett att omsen borde användas, talat för den och röstat för den, vad är det då för märklig taktik att låtsas som om Ooppositionen för evig tid har uttalat sig mot omsen? Den behövdes inte då den infördes, och därför röstade vi den gången emot den. — Jag hoppas det blir slut på denna egendomliga taktik. Herr Sträng säger att man efter något år kan revidera skatteskalan och att man då bör göra sina värderingar obunden. Ja, det blir just fallet, om man har värdesäkra skatteskalor. Med nuvarande system kommer det däremot på grund av inflationen in mer pengar i statskassan, och det ligger i sakens natur att frestelsen då är stor att inte sänka skatterna utan i stället öka utgifterna. Staten får in mindre pengar om skalorna värdesäkras, säger herr Sträng. Skall samhället ha mer pengar att röra sig med eller inte? — Se, det var en bekännelse! Herr Sträng vill tydligen ha mycket större del av den reella inkomsthöjningen än som kommer in om man tillämpar de skalor som han har publicerat och om de får verka vid oförändrat penningvärde. Han accepterar en beskattning på inkomstökningar som i vissa fall är dubbelt så stor som den skalorna anger. Han tycker alltså det är bra att samhället får in också de pengarna. Inflationens skattehöjande verkan anser han inte vara någon olycka, utan den är tvärtom någonting som herr Sträng hemligt välkomnar, även om han inte vågar tala om för Sveriges folk hur det förhåller sig. Det är poängen i dag, herr finansminister, att Ni inte vågar tala om hur det förhåller sig. Om Ni inte vill räkna med 4 procents inflation, tala då om hur det blir med 3 procents inflation! Vi kan göra olika antaganden, så att folk får en föreställning om hur mycket högre skattetrycket blir i ett inflationssamhälle än vad det ser ut på papperet. Att Ni mörklägger problemet och inte vågar tala om sanningen men inte heller vågar bestrida verkningarna tycker jag är det kanske mest uppseendeväckande i dag.
Herr talman! Jag kan försäkra herr finansministern att jag inte är skrämd av hans unga radikaler och att jag är ännu mindre skrämd av deras förslag. Däremot är jag orolig för den svenska framstegstakten, och det var av den anledningen som jag kände mig föranlåten att ställa min fråga. Finansministern säger att de unga radikalerna kommer med både bra och dåliga förslag. Det förvånar mig att finansministern med sin snabba uppfattningsförmåga inte omedelbart kom till det resultatet att detta var ett av de dåliga förslagen som inte kunde accepteras. När jag hörde finansministern lämna sin förklaring här, tyckte jag mig känna igen valda delar av det Börstal som finansministern för inte så länge sedan höll i Göteborg. Han säger ju att det är bra att bolagen, speciellt de stora bolagen, tjänar pengar. Vi är, herr finansminister, överens på den punkten. Men det förvånar mig att han med den omtanke som han sålunda visat för den svenska företagsamheten kunde ge direktiv och driva fram ett så radikalt utredningsförslag som kapitalskatteförslaget.

Vidare anser jag för min del, herr finansminister, att en hård beskattning även på de större inkomsttagarna får en stor betydelse också för de delar av näringslivet som inte omfattas av de stora bolagen. Det finns dock mycket framstående småföretagare och medelstora företagare i detta land, som fortfarande driver sin rörelse i form av en vanlig enkel firma. Det gäller både inom industri och jordbruk. Om vi är överens om att det är av betydelse att företagen tjänar pengar måste vi därför även räkna med alla de enskilda företagen.

Herr talman! Jag vill gärna till herr Hedlund säga — om han nu är kvar i kammaren — att vi på samma sätt som hittills kommer att få ompröva skatteskalorna framöver med jämna mellanrum. Men vinsten är att man då kan göra den omprövningen i konkurrens med andra ting som aktualiseras. Jag är alldeles övertygad om att vid en närmare eftertanke kommer även herr Hedlund att ge mig rätt på den punkten, framför allt därför att han står som huvudman för ett exakt och mycket kostnadskrävande förslag som han har tänkt sig att genomföra under de närmaste åren framöver. Till herr Holmberg vill jag ställa frågan: Är det något fel i att bedöma perspektivet för 1970-talet så att man konstaterar, att arbetskraften blir en av flaskhalsarna, när vi vill utveckla den ekonomiska tillväxten i god takt? Det förhåller sig på det sättet, och jag tror att det finns mycket bestämda gränser för immigrationens möjligheter att tillfredsställa efterfrågan på arbetskraft, detta av många skäl. Den immigrantfamilj som kommer hit föranleder ju samhällsinvesteringar i form av bostäder, skolplatser och mycket annat, vilket innebär en belastning för samhällsekonomin, även om vederbörande naturligtvis gör rätt för sig i produktionen, så att slutresultatet blir ett plus. Annars vore det ju meningslöst att hålla på med import av arbetskraft. Men om vi kan mobilisera de gifta kvinnorna får vi inte sådana belastningar på samhällsekonomin. Och det nya skatteförslaget erbjuder en stimulans — jag tvekar inte att säga det, fastän herr Holmberg genast ser en rad hemska syner. Han mobiliserar någonting liknande det som jag funnit hos fru Britta Nordström och fru Marianne i Svenska Dagbladet, nämligen föreställningen att man skulle vilja mota ut kvinnorna till arbetsplatserna och skilja dem från barn och hem. Men innebörden är ju bara att man skapar större valfrihet — det må sedan kallas valfrihet eller stimulans. Vi har här åtskilliga kvinnliga kamrater som nog finner det helt förenligt med sin egen personliga frihet att sitta på andra kammarens riksdagsbänkar. Det är inte fråga om att göra någonting emot en kvinnas egen vilja, även om jag begagnar uttrycket stimulans. Jag skulle vara mycket tacksam om herr Holmberg i fortsättningen inte använde ord som piskan och moroten. Det är så horribelt och har ingenting med verkligheten att göra. Till fru Nettelbrandt får jag säga, att hon faktiskt gör Gunnar Sträng litet ledsen med sina inlägg; framför allt gäller det hennes hårda omdöme att vad jag råkade yttra i medkammaren inte var värt att läsa och knappast ens att trycka. Det var ett mycket elakt betyg. När jag diskuterar med fru Nettelbrandt har jag lagt märke till att hon grips av en arghet som accelererar i takt med inläggen. Därför, herr talman, är det nog för fru Nettelbrandt själv utomordentligt bra att hennes inlägg begränsas till tre. Förmodligen skulle det vara ganska förödande både för henne, och framför allt för hennes parti, om hon i fortsättningen eskalerar på det sätt som hon gjort under den här debatten. Sträng är ju en jultomte, säger hon. Det karakteristiska för jultomten är att han går omkring och delar ut gåvor, och att jag skulle vara en jultomte är en spritt språngande nyhet. Jag brukar ju karakteriseras som den som ständigt tar från folk det lilla de har.

Jag får väl fatta herr Ohlin på det sättet, även om han inte uttryckte sig fullt så brutalt. Det är ju historiskt dokumenterat — gå igenom hela 1950 talets och 1960-talets politiska historia i vårt land och stanna vid det utskottsutlåtande som vi debatterar i dag — att folkpartiet ständigt vill öka statens utgifter. Om herr Ohlin vore det minsta konsekvent skulle han ta mycket bestämt avstånd från indexreglering av skatterna. Skulle han få som han ville därvidlag — man skall ju aldrig ge några löften, men det är möjligt med tanke på herr Ohlins beundransvärda förmåga att bortse från orsak och verkan— skulle han kanske i alla fall i ungefär samma utsträckning leda sina trupper till fortsatta överbud även under 1970 talet.

Herr talman! Efter denna långa och intensiva debatt mellan finansministern och representanter för oppositionspartierna om skattepropositionen i dess helhet skall jag endast ta upp ett par frågor som väckts i motioner från centerpartiet. Genomförandet av särbeskattningen kan sägas vara en åtgärd som medför mycket genomgripande förändringar i skattesystemet. Finansministerns uttalande i propositionen understryker kraftigt kravet på att var och en skall beskattas för sin arbetsinkomst. Men när finansministern har behandlat familjeföretagen har ingalunda den tanken fått vara avgörande. Propositionens förslag innebär att för denna kategori skall sambeskattningen bibehållas. Jag anser att denna bristande konsekvens från regeringens sida är ytterst beklaglig. Här skapas ett nytt skattesystem för hela svenska folket efter principen att var och en skall beskattas för sin egen arbetsinkomst, och så tillåter man inte att detta system får användas vid beskattning av företagare när båda makarna arbetar i ett gemensamt företag, såvida inte företaget drivs i bolagsform. Jag kan knappast tänka mig att det är regeringens avsikt att tvinga fram en övergång till bolagsformen. Det är inte heller rimligt att tvinga fram en ändrad företagsform för att nå jämlikhet i beskattningshänseende. Nu sägs det från regeringens sida att vid inkomster upp till 30000 kr. betyder inte sambeskattningen något negativt. Detta är riktigt. Men eftersom särbeskattning införts för alla andra grupper med från deras synpunkt fördelaktig verkan i vissa fall förefaller det både orimligt och orättvist att inte likvärdiga regler skall gälla för gruppen familjeföretagare där båda makarna arbetar i det gemensamma företaget. Om man ser på konsekvenserna av regeringens förslag kommer detta att medföra en ganska stor skatteskärpning för makar som i fortsättningen blir sambeskattade, därest deras gemensamma inkomster överstiger 30 000 kr. Om man tar det exemplet att den gemensamma inkomsten utgör 46 000 kr. blir skatten 17741 kr. vid sambeskattning, men om inkomsterna hade fått uppdelas efter gjorda arbetsinsatser, och om mannen då hade beskattats för 30 000 och makan för 16 000 kr., så hade den sammanlagda skatten blivit 14652 kr., d.v.s. en skillnad på 3 089 kr. Låt mig ta det exemplet att den sammanlagda gemensamma inkomsten utgör 60 000 kr. och två tredjedelar härav lägges på den ena maken och en tredjedel på den andra, hade skillnaden blivit 4183 kr. Jag tycker att detta är så pass betydande belopp att de svårigheter finansministern anfört för att åstadkomma ett skattesystem med delad arbetsinkomst för makar i ett familjeföretag borde kunna övervinnas. I en motion från centerpartiet har vi begärt att en viss uppdelning av arbetsinkomsten skall få göras även för gruppen familjeföretagare. Vi är medvetna om svårigheten att exakt fördela inkomsten, och därför föreslår vi i nämnda motion en uppdelning efter fullgjord arbetsinsats, dock så att högst tre basbelopp får avräknas som arbetsinkomst åt den medhjälpande maken. För att förenkla systemet säger vi i motionen bl.a. att en fullgjord arbetsinsats lämpligen bör upptagas till ett, två eller högst tre basbelopp. Vi har inte velat skapa några särskilda förmåner för dessa grupper — därom vittnar de restriktiva regler vi föreslagit — men vi vill att hänsyn tas till kraven från en lojal och ofta hårt arbetande grupp i vårt samhälle. När man läser utskottsmajoritetens motivering för avslag på vår motion i denna fråga blir man minst sagt förvånad. Bevillningsutskottet skriver på s. 47 i sitt betänkande nr 40: »Enligt utskottets mening har skälig hänsyn tagits till de faktiskt sambeskattades speciella situation genom skattereduceringen, bortfallet av ene makens sjukförsäkringsavgift och förvärvsavdraget.» Med det anförda avstyrker man bifall till motionen. Den sistnämnda förmånen, förvärvsavdraget, utgår endast därest det finns minderåriga barn. De båda andra nämnda förmånerna utgår till alla gifta, därest den ena av makarna inte har någon arbetsinkomst. Hur utskottet kan anföra en sådan motivering som man gjort för avstyrkande av motionen II: 1214 förstår jag inte. Jag förstår inte heller hur utskottet kan uttala att skälig hänsyn tagits till denna grupp, mot bakgrunden av att inget annat föreslagits än vad som utgår generellt därest den ena maken inte har någon arbetsinkomst. Inte kan väl utskottsmajoriteten så totalt ringakta denna samhällsgrupps arbetsinsatser? Jag har i min hembygd ett par mil utanför Malmö många exempel på att kvinnor slutat på ganska välbetalda platser vid giftermål med företagare och sedan gjort en från arbetssynpunkt likvärdig arbetsinsats i det gemensamma företaget. Det ter sig orimligt att beskattningen på grund av byte av arbetsplats skall förändras så starkt. Det borde vara en hederssak att åstadkomma en större rättvisa på detta område. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationen 10 vid bevillningsutskottets betänkande nr 40. I den andra fråga jag skall beröra är jag själv motionär. Den gäller kapitalbeskattningen för företagare. I kapitalskatteberedningens förslag underströks betydelsen av att icke några skatteskärpningar lägges på mellangruppen, d.v.s. förmögenheter mellan 200 000 och 600 000 kr. Detta uttalande gjordes såväl av utskottsmajoriteten som av reservanterna. Tyvärr får man intrycket att majoriteten hade glömt bort detta redan när förslaget till skatteskalor utformades. Höjningen av det fria beloppet i botten från 100 000 till 150 000 kr. kompletterades med en skärpning av uttagsprocenten.

Åtgärder i denna riktning har också vidtagits vad beträffar villabeskattningen. Men nog hade man förväntat att finansministerns uttalade målsättning också skulle gälla jordbruk och rörelse. För många företagare, kanske framför allt för jordbrukare, kommer årets fastighetstaxering att medföra väsentliga skärpningar av förmögenhetsbeskattningen. Detta får ofta konsekvenser också för personer som är hårt skuldsatta. Jag vill gärna referera ett exempel som jag redovisat i motionen II: 1245. En jordbruksegendom i södra Sveriges slättbygder, som omfattar 50 hektar, hade före 1970 års fastighetstaxering ett taxeringsvärde på 450 000 kr. Inventariernas värde uppgick till 150 000 och skulderna på egendomen = till 450 000 kr. Ägarens nettoförmögenhet var således 150 000 kr. Fastigheten taxeras i år upp med 60 procent och taxeringsvärdet blir sålunda 720 000 kr. Med oförändrat värde på inventarierna och oförändrade skulder ökar nettoförmögenheten med en gång till 420 000 kr. Förmögenhetsskatten enligt gällande taxeringsvärde och skatteregler utgör 400 kr. men blir efter taxeringsvärdehöjningen och de nya skattereglerna 3 650 kr. Detta innebär att vederbörande får en ökad icke avdragsgill utgift på fastigheten på 3 250 kr. utan att avkasiningen på fastigheten ökat ett enda öre. Lägger man därtill effekten av den höjningen av räntan med 2 procent som skett under det senaste året, förstår man den oro företagaren känner inför ytterligare skatteutgifter. Finansministern har i propositionen understrukit vikten av att hänsyn vid kapitalbeskattningen tas till »det arbetande kapitalet» som oftast utgör grunden och förutsättningen för fa miljeföretagens verksamhet. Detta ser vi givetvis med tillfredsställelse. Men beklagligt nog har finansministern varit alltför restriktiv vid sin utformning av reglerna, och finansministern har inte kunnat fasthålla vid den i finansplanen uttalade målsättningen att undvika icke önskade effekter av fastighetstaxeringen. Ty det kan väl inte vara önskvärt att ytterligare skattebelasta en grupp som inkomstmässigt väsentligt ligger under genomsnittet? Mot denna bakgrund har vi i de likalydande motionerna I: 1059 och II: 1245 yrkat på att den lägre gränsen i reduceringsregeln sänks från i propositionen föreslagna 500 000 kr. till 300 000 kr. Därigenom skulle viss hänsyn tas till de taxeringsvärdehöjningar som träder i kraft vid kommande årsskifte. Utskottet skriver något om att ett bifall till motionerna skulle strida mot uttalad målsättning.

Det förslag som i propositionen framlagts om en reducering i vissa fall av förmögenhetsskatten för företagen berör endast en liten del av familjeföretagen. Är det regeringens verkliga vilja att ta hänsyn till familjeföretagen, så är det även nödvändigt att sätta den undre gränsen betydligt lägre än som skett. När vi i det motionspar jag nämnde yrkat på en nedsättning av den lägre gränsen till 300 000 kr. har vi ansett detta vara ett minimikrav för att denna regel skall få någon betydelse för de mindre och medelstora företagen. Nu är det framlagda förslaget ett provisorium, och enligt finansministern skall kapitalskatteberedningen ytterligare utreda denna fråga. Det är då av allra största vikt, oberoende av vilket beslut riksdagen nu fattar i detta ärende, att just frågan om familjeföretagens framtida möjligheter blir föremål för ytterst noggranna undersökningar. Familjeföretagen utgör en mycket betydande och betydelsefull del av vårt näringsliv, och det är ytterst angeläget att deras framtida existens inte äventyras. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall också till reservationen 13 av herr Tistad m.fl. vid bevillningsutskottets betänkande nr 41.

Herr talman! Jag har egentligen begärt ordet för att yttra mig om bevillningsutskottets betänkande nr 41, men det är några saker i samma utskotts betänkande nr 40 som jag först vill beröra. Vad beträffar kompensationen till kommunerna skriver finansministern i propositionen att förslag senare kommer att framläggas. Vi har ännu inte fått förslaget, och det är alltså för tidigt att ta upp den frågan nu. Men om ett avsnitt sägs inte ett ord — det gäller hur kommunerna blir belastade av momsen. Principen är ju att kommunerna skall vara befriade från statlig skatt. Höjningen nästa år av momsen innebär en ökning med 50 procent, varför det blir en ökad belastning på vad kommunerna erbjuder i form av sjukvård, socialvård, anläggningsarbeten och annat som kommunerna sysslar med. De kommunala bolagen har ju möjlighet att på konsumenterna öÖövervältra den skatt som principiellt skall drabba dem. En sådan möjlighet har inte kommunerna; det går inte för dessa att övervältra skatten på en människa som blir sjuk och behöver social omvårdnad och för vilkens räkning inköp av material belastar kommunerna. Det vore därför värdefullt att försla get när det föreligger inte blir halvhjärtat så att det enbart skall kompensera kommunerna för den del som skattepaketet innebär, d.v.s. skattebortfallet på den direkta skatten. Förslaget bör innehålla riktlinjer för hur man i framtiden skall ha det med momsen för kommunerna. Det finns en annan sak i bevillningsutskottets betänkande nr 40 som jag skulle vilja beröra. Det gäller motionsparet I: 1048 och II: 1215. Utskottet förutsätter att dessa motioner liksom förslaget i motionerna I:377 och II:418 1 fråga om bruttobeskattning blir föremål för övervägande inom den aviserade utredningen. Jag utgår ifrån att utredningen förutsättningslöst studerar alla förslag, men jag måste säga att jag vänder mig mot tankegångarna i motionerna I:1048 och II: 1215. Där hemställes att avskrivningsreglerna görs mer restriktiva och att vinsterna som kvarstår i företagen skulle bli föremål för en speciell skatt. I stället skulle man kunna få återlåna pengarna, och staten skulle ju därigenom successivt bli ägare av företagen. Jag tror att det vore en olycklig utveckling om motionärernas förslag skulle vinna beaktande. Det var lugnande att höra finansministern säga att han för sin del ansåg de svenska företagen så pass värdefulla att de inte borde irriteras i onödan. I detta fall ligger det dessutom så till att de företag som gör avskrivningar vidtar sådana efter den förslitning som ägt rum. Man kan inte öka förmögenheten genom att göra avskrivningar, utan den dag man upplöser eventuella lagerreserver och dolda reserver blir allting beskattat i vanlig ordning efter nuvarande regler. Därför tycker jag nog att dessa motioner andas mycket av missuppfattning. Finansministern nämnde här kommunernas beskattning. Vad vi nu vet är att kompetensutredningen kommer att arbeta mycket länge. Det har sagts att vi får ett förslag tidigast i mitten på 1970-talet. Jag hoppas att kommunerna inte skall behöva vänta till dess att denna utredning är klar för att få den kompensation de skall ha. Finansministern sade att kompetensgränserna mellan stat och kommun måste klarläggas. Men det vore mycket olyckligt för den svenska kommunala ekonomin om man skulle få besked först när utredningen blir klar någon gång i mitten av 1970-talet. T bevillningsutskottets betänkande nr 41 finns ett par reservationer som jag vill beröra, och där har vi en avvikande mening mot den socialdemokratiska majoriteten i utskottet. I reservationen 2 tas upp frågan om beskattningssystemets verkningar på sparandet, investeringsviljan och den ekonomiska tillväxten. Vi anser att detta är väsentliga ting. Med ett alltför lågt sparande finns det inte möjlighet till de investeringar som behövs, och hela tillväxttakten i den svenska ekonomin är ju beroende av utrymmet för investeringar. Detta är icke någon uppfinning av folkpartiet, utan på den punkten är vi väl eniga. Inte minst finansministern har påpekat betydelsen av att det finns möjlighet till investeringar och erforderligt kapital härför. Investeringar förutsätter alltså ett sparande. Därvid kan man inte utesluta företagssparandet och påstå att det kan ersättas av enbart offentligt sparande. Finansministern var ju mycket nöjd med sparandet här i landet. Jag förvånar mig över den saken, eftersom vi vet vilken kapitalbrist som för närvarande råder. Det är väl mera ont om kapital nu än det någonsin har varit, och åtstramningar förekommer inom både affärsbankerna och sparbankerna. I dag kan man tala om den verkliga kapitalbristen, och den är orsakad av att sparandet har varit för lågt. Ett risktagande är alltid förenat med företagsamheten. Ibland lyckas det väl, ibland lyckas det kanske sämre, även om goda förutsättningar skulle finnas. Risktagande med lånat kapital kan givetvis förekomma, men i så fall blir möjligheterna starkt begränsade på grund av svårigheten att finna villigt kapital. Dessutom drar sig företagen för att låna pengar till risktagande. Har de däremot ett eget företagssparande, blir investeringsviljan och riskviljan betydligt större. En förutsättning för utvecklingen av all företagsamhet är just detta risktagande, att man satsar på nya saker. Även om man lyckas i de flesta fall, kan man inte alla gånger vara hundraprocentigt säker på framgång. Viljan till risktagande måste alltså finnas, och underlaget för den måste vara att företagarna har möjlighet att av egna medel sätta in det kapital som behövs. Finansministern menar nu att det för närvarande är mycket lyckligt ställt med svensk företagsamhet och att självfinansieringen är god. Han åberopar särskilt massaindustrin. Visst har denna i dag goda konjunkturer och en gynnsam prisutveckling, men den har haft tre mycket dåliga år, och jag skulle tro att den behöver några år för att reparera de förluster som uppstått under dessa. För företagsamheten i allmänhet föreligger inte några stora möjligheter till eget företagssparande. De företag som är speciellt inriktade på export har haft sådana möjligheter, men för de betydligt flera företag som arbetar på hemmamarknaden har det inte varit lika lätt att skapa eget kapital i rimlig utsträckning. Vi anser därför att kapitalskatteberedningen bör ges tilläggsdirektiv om att lägga fram förslag om skattesystemets inverkan på sparande, investeringsvilja och ekonomisk tillväxt. Tidigare i dag har herr Ohlin från denna talarstol redogjort för penningvärdeförsämringens inverkan på skatterna. Jag kan helt instämma i hans synpunkter, som enligt min bedömning är relevanta och riktiga. Principen bör vara att en ändring av penningvärdet inte skall få till följd att kapitalbeskattningen skärps automatiskt. I stället bör ett system kunna utformas som ger garantier mot en smygande skatteskärpning. Skatternas storlek skall bestämmas av riksdagen, och man kan därför inte acceptera att t.ex. en misslyckad finanspolitik skall få till föld en dold skatteskärpning, som inte har beslutats av riksdagen i vanlig ordning. I reservationen 9 begär vi att kapitalskatteberedningen skall erhålla tilläggsdirektiv om att utarbeta förslag om befrielse från arvsskatt för sammanslutningar som främjar religiösa, välgörande och liknande allmännyttiga ändamål. Testamentariska gåvor till sådana sammanslutningar bör vara skattefria, då det kapital dessa får ändå kommer samhället till godo. Det är orimligt att om en person ger gåvor till ett religiöst eller allmännyttigt ändamål skall skatt inte utgå, men om gåvor lämnas genom ett testamentariskt förordnande skall mottagaren beskattas. Det finns ingen konsekvens häri. Det fordras en utredning så att man får klarare linjer. Vi bör ge frivilliga organisationer ett handtag genom att befria dem från arvsskatt. Dessa organisationer uträttar ett så uppoffrande arbete, att vi inte bör lägga några orimliga ekonomiska bördor på dem. I reservationen 13 tas upp kapitalbeskattningen för familjeföretag. I propositionen har föreslagits vissa regler som skulle ge familjeföretagen en förmån. Syftet anser vi är riktigt, men vi tror inte att man med de föreslagna reglerna når den avsedda effekten. Vi vill sänka den undre gränsen för reduktion av förmösgenhetsskatt från 500 000 till 300 000 kronors förmögenhetsvärde. I propositionen föreslås att minst 75 procent av förmögenheten skall vara bunden vid företaget; detta anser vi bör sänkas till 60 procent. Företagets hela förmögenhet är inte alltid nedlagd i själva företaget; ibland ingår också fastigheter i förmögenheten. Det vanligaste är emellertid att ägarens hela förmögenhet är fastlåst i företaget. De mindre företagens svårigheter att tävla om kapitalet har tvingat ägarna att investera alla sina besparingar i det egna företaget, och de har inte haft någon möjlighet att binda kapital på annat håll. Familjeföretagen är i regel småföretag. Dessa företagare placerar sina besparingar i företagen för att utveckla dem och göra dem konkurrenskraftiga. Taxeringsvärdenas höjning har också påverkat de nominella förmögenheterna. Man måste även ta i betraktande att den del av kapitalet som ligger i företaget är arbetande kapital. I regel rör det sig dessutom om förhållandevis små förmögenheter. Vi anser därför som sagt att den undre gränsen för reduktion av förmögenhetsskatten bör sänkas; om den sätts vid 500 000 kr. blir det en mycket liten grupp som kan dra fördel av den. Det är enligt vår mening mer realistiskt att sätta gränsen vid 300 000 kr. om man vill undvika att skärpa kapitalskatterna. Det finns sakliga skäl för en sådan ståndpunkt, anser vi. Inkomsten från rörelsen är densamma oavsett vilket taxeringsvärde som åsätts exempelvis en jordbruksfastighet eller en verkstadsbyggnad. Det i rörelsen nedlagda kapitalet är en förutsättning för inkomsten, och kapitalskatten bör därför reduceras så att konkurrensförhållandet mellan stora och små företag blir mer rättvist. Vi ställer oss tveksamma till om inte det föreliggande förslaget beträffande arvysskatt kommer att få skadliga verkningar för familjeföretagens fortbestånd. Blir skattebelastningen för stor vid ett arvsskifte föreligger risk för att arvingarna måste sälja för att få fram det kapital som behövs till skatten. Kapitalskatteberedningen bör därför få i uppdrag att göra erforderliga utredningar så att vi får fram regler som inte äventyrar familjeföretagens fortbestånd. Det kan knappast vara något samhälls intresse att tvinga in denna typ av företag i holdingbolagens intressesfär. Gränsen för skattebefrielse för gåvor har enligt utskottets förslag satts till 2 000 kr. I reservationen 11 föreslås att den summan skall höjas till 3 000 kr.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

Herr talman! Jag kommer i mitt anförande uteslutande att uppehålla mig vid bevillningsutskottets betänkande nr 41 som gäller kapitalbeskattningen. Kapitalet är den grundläggande faktorn för all näringsverksamhet — det skapar möjligheter till anskaffning och underhåll av erforderliga produktionsmedel såsom byggnader, maskiner, lager o.s.v. Det råder inga meningsskiljaktigheter om nödvändigheten av att förnya och underhålla produktionsmedlen och tillvarataga teknikens och forskningens snabba utveckling för ökad produktion och snabb framstegstakt. Tvärtom bedyrar nu regeringen sitt stöd för en god ekonomisk tillväxt. Trots kapitalets avgörande roll för framsteg och välståndsutveckling råder inte samma enighet om dess förnyelse och bibehållande inom de områden där den största effekten uppnås. Under flera år har det skett en alltmer markerad styrning av kapitalbildningen till den allmänna sektorn. AP-fondernas tillväxt sker i mycket snabbare takt än behållningen hos enskilda penninginstitut. Förespråkarna för en utjämningsoch fördelningspolitik har blivit alltmera högljudda, och tyvärr går de fram efter andra vägar än vad som för vårt parti är idébärande. För dem framstår det som eftersträvansvärt att öka kapitalbildningen i det allmännas hand och skattevägen så kraftigt beskära avkastningen av det enskilda kapitalet, att någon förnyelse härav och i många fall inte ens ett vidmakthållande är möjligt. Så har t.ex. Aftonbladet, regeringens eget språkrör, under senare tid krävt kraftiga skärpningar av såväl bolagsskatten som skatterna på förmögenhet, arv och gåva. Dessa tankegångar återfinner man hos de unga i det socialdemokratiska partiet. Det har tidigare i dag påpekats av flera talare, och det framgår av motion II:1215 i denna kammare av herr Hellström m.fl., där krav framförs på införande av en s.k. återlåneskatt, som «ytterligare skulle främja målet om en inkomstoch förmögenhetsutjämning. Från vårt parti vill vi gärna ha en fördelning av kapitalägandet på så många händer som möjligt och genom en måttlig beskattning av inkomst och kapital bereda de enskilda människorna möjligheter till sparande och ägande av kapital. Vi värdesätter högt det enskilda sparandets betydelse för trygghet åt människorna och för en allt snabbare välståndsökning för alla. Regeringens skattepolitik motverkar en sådan tingens ordning. Vid jämförelse med andra länder har Sverige ingen välvillig inställning till kapitalet. Vi tillhör det fåtal länder som samtidigt har olika former av kapitalskatter, såsom årlig förmögenhetsbeskattning, arvsoch gåvobeskattning samt kapitalvinstbeskattning. En fråga är här på sin plats: Tål verkligen kapitalet en sådan flora av skatter utan att detta medför en hämmande inverkan på vår ekonomiska utveckling och välståndsökning? Svaret är från vårt parti ett klart nej. Men regeringen tycks inte bekymra sig mycket om detta. Det torde vara rätt uppenbart att ailtför stora skillnader i kapitalbeskattning en mellan olika länder måste påverka kapitalrörelserna. Avståndet länder och folk emellan krymper alltmer, och rörligheten blir i framtiden ännu större. Det går inte på sikt att upprätthålla en högre skattenivå än den som i varje fall våra närmaste grannländer har.

I reservationen 4 yrkas att skattepliktsgränsen för förmögenhetsskatt höjs till 200 000 kr. i stället för 150 000 kr., som föreslagits i propositionen och tillstyrkts av utskottsmajoriteten. En sådan höjning är väl motiverad om de mindre förmögenheterna skall undgå skärpning bl.a. genom höjda taxeringsvärden. Vidare påyrkas ändring av skatteskalan genom att införa ett beloppsskikt för 200 000—600 000 kr. och en skatteprocent av 1,4 inom skiktet. över 600 000 kr. och uppåt föreslås i reservationen en uttagningsprocent av 1,8. Detta innebär sådana justeringar av majoritetsförslaget att nuvarande skattetryck i stort sett bibehålls oförändrat. Under tiden från 1966 års början till 1972 års början beräknas penningvärdeförsämringen uppgå till 30 procent. Regeringsförslagets balanspunkt som ligger på 450 000 kr. motsvarar alltså endast 265 000 kr. Jag finner dessa justeringar väl motiverade för att inte automatiska skärpningar skall inträda även här på grund av höjda taxeringsvärden och andra inverkande omständigheter. som behandlas i reservationen 5, gäller fr.o.m. 1969 års taxering att reglerna för handelsbolag skall tillämpas för taxeringsåret närmast efter det fjärde kalenderåret efter dödsfallet, om för dödsboet föreligger till statlig inkomstskatt taxerad inkomst överstigande 10 000 kr. eller större skattepliktig förmögenhet än 100000 kr. Dessa regler innebär att delägarna, om beloppsgränserna för inkomst eller förmögenhet överskrids, skall ta upp sin andel i sina deklarationer, som då sammanläggs med deras övriga inkomst och förmögenhet.

Samma motivering gäller i lika hög grad förmögenhetsgränsen för oskiftade dödsbon, då det i övervägande antal fall ingår fastigheter bland tillgångarna hos dessa. När nu utskottsmajoriteten inte vill medverka till en höjning av ifrågavarande belopp innebär detta i praktiken att man tillåter en skärpning av bestämmelserna på grund av de kraftigt höjda taxeringsvärdena och därtill den fortgående penningvärdeförsämringen. Enligt min mening föreligger ett starkt motiv för reservanternas yrkande om en höjning av inkomstgränsen till 15 000 kr. och förmögenhetsgränsen till 150 000 kr. servanterna. yrkar att spärrbeloppet skall utgöra 80 procent av inkomsten oavsett dess storlek. Det finns ytterligare en spärregel, som innebär att förmögenhetsskatten inte får nedsättas till lägre belopp än skatten på 50 procent av den beskattningsbara förmögenheten. Denna regel vill reservanterna få uppmjukad så, att den statliga förmögenhetsskatten reduceras ned till skatten på 25 procent av den skattskyldiges beskattningsbara förmögenhet. Det finns vissa förmögenhetsobjekt som träffas särskilt hårt av förmögenhetsbeskattningen, såsom större, alltför högt taxerade jordegendomar med låg avkastning. Det kan vara obebyggd mark med högt taxeringsvärde men knappast någon avkastning. Oavsett vilka krav på utjämning av förmögenhetsinnehav som reses bör rimligen någon del av avkastningen förbehållas ägaren. Det spelar därvid ingen roll om staten eller annan allmän institution — eller enskild person -— är ägare. De i reservationen föreslagna spärreglerna syftar just till att åstadkomma ett resultat som åtminstone tillför ägaren någon del av avkastningen. Reservationen 8 innehåller yrkande på att stiftelser och sammanslutningar som nu är befriade från gåvoskatt även skall befrias från arvsskatt. Detta är en fråga som tidigare varit uppe till behandling i riksdagen men som den socialdemokratiska majoriteten konsekvent avvisat. Det är svårt att förstå motivet för en sådan inställning. Vad är det egentligen för skillnad mellan om en gåva lämnas under givarens livstid eller om samma belopp bestäms skola utgå efter hans död? Det är i båda fallen fråga om stiftelser och sammanslutningar med allmännyttigt ändamål, och det är väl ingen här i kammaren som vill förneka dessa sammanslutningars. utomordentligt stora värde. Dels gör de naturligtvis mycket för forskning, för behövande och sjuka av olika slag, för konstnärlig verksamhet, för idrotten och för vårt näringsliv. Men dessutom ger de ett otal människor tillfällen till stimulerande hjälpverksamhet. I reservationen 10 behandlas arvsskatten, grundavdragen och skatteskalorna. I denna reservation yrkas att det s.k. grundavdraget för efterlevande make kompletteras med en regel som innebär, att lott som tillkommer efterlevande make och vilken inte uppgår till 40 000 kr skall fritas från skatt — i annat fall inträder en skärpning mellan 30 000 och 40 000 kr. Avdraget för omyndiga barn höjs till 6 000 kr. för varje år som återstår till dess barnet fyllt 20 år. Denna åtgärd är riktig för att trygga de omyndigas försörjning. Syftet med förslaget är att ge de närmaste anhöriga en något lindrigare arvsskatt, särskilt då det är fråga om små belopp som tillkommer efterlevande make samt då omyndiga barn erhåller arv efter föräldrar. Slutligen, herr talman, skall jag säga några ord om reservationerna 11 och Reservationen 11 är gemensam för de borgerliga ledamöterna. Här föreslås att grundavdraget för skattefri gåva skall höjas från utskottets förslag om 2000 kr. till 3 000 kr. Under tiden som gått sedan det nuvarande skattefria beloppet 2000 kr. fastställdes har penningvärdeförsämringen fortgått. Även andra skäl kan andragas till stöd för en höjning av beloppet, varför det föreligger bärande motiv för att nu sätta grundavdraget till 3 000 kr. Även detta är i dagens läge ett synnerligen måttligt belopp.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

Om yngsta maken är född 1926 eller senare kan vederbörande faktiskt vara nygifta, och jag undrar litet hur man tänkt sig detta. Jag citerar direkt ur motionen II: 1223: »I familjer utan barn bör emellertid hemmamakeavdraget successivt avtrappas i yngre äktenskap. Hur en dylik avtrappning skall ske bör närmare utredas. Ett tänkbart förslag vore att i äktenskap där yngste maken är född 1926 eller senare avtrappning sker med förslagsvis 150 kronor för varje år för att helt upphöra i familjer där yngsta maken är född 1938 eller senare.» Ja, förslaget verkar ju mycket krångligt. Yrkandet i reservationen 17 ligger väl i linje med syftet i denna motion men är betydligt enklare att genomföra. I reservationen 2 av herr Tistad m.fl. yrkas på en översyn av de ensamståendes problem, varvid bl.a. skall beaktas att vid beskattningen skälig hänsyn tages till fastställda underhållsbidrag. Utskottet menar att utredningsyrkandena i motionerna 1:98 och II:110 samt I: 785 och II: 915 torde komma att beaktas av utredningen angående den familjerättsliga lagstiftningen och skatteutredningen om periodiskt understöd. Jag vill påpeka att yrkandet i reservationen 2 endast avser ensamstående med = underhållsskyldighet mot icke hemmavarande barn. Det är dock inte så i verkligheten att den grupp som utnyttjar detta avdrag är ensamstående. Åtskilliga har = försörjningsskyldighet mot en ny familj. Den grupp det här gäller har i avdragshänseende fått avsevärda förbättringar med förslaget. Avdraget har höjts med inte mindre än 50 procent per barn jämfört med vad som gäller med nuvarande regler. Dessutom är rätten till avdrag ändrad så att åldersgränsen har höjts från nuvarande 16 till 18 år. Skatteavdraget fungerar ju på det sättet, att andra skattebetalare i stället i realiteten avlastar den underhållsskyldige den försörjningsplikt han ålagts antingen enligt dom eller avtal, där skä ligheten skall prövas när domen avkunnas eller avtalet undertecknas. Varje underhållsskyldig person med en marginalskatt om 50 procent får cen skattelättnad på 750 kronor per barn. Motionsparet I: 98 och II: 110 väcktes vid riksdagens början. Den motivering som finns i förstakammarmotionen är endast allmänt hållen när det gäller de problem som möter männen i en skilsmässosituation. Varken i motionen eller i reservationen har man utvecklat och preciserat vad som kan anses skäligt i fråga om rätt till skatteavdrag vid underhållsskyldighet åt icke hemmavarande barn. Med det skatteförslag som föreligger får en ensamstående med en årsinkomst på 25000 kronor en skattelättnad på 1655 kronor i jämförelse med nuläget. Avdraget för ett barn betyder en ytterligare skattelättnad på mer än 700 kronor. En ensamstående med 40 000 kronor 1 årsinkomst får en skattelättnad på 1679 kronor noga räknat, och ett barnavdrag innebär 900 kronor ytterligare i skattelättnad per år eller 75 kronor per månad. Om underhållsbidraget är fastställt till 225 kronor per månad, alltså ett årsbelopp på 2 700 kronor — vilket jag tror är ganska vanligt — betalar den underhållsskyldige egentligen 1 800 kronor om året eller 150 kronor per månad. Jag har inte fått klart för mig om reservanterna med sin propå om utredning kanske menar att finansministerns förslag är för generöst. Jag yrkar emellertid avslag på reservationen och bifall till utskottets förslag. Herrar Lohtigius och Carlshamres motion syftar till att man skulle få göra avdrag för hela den kostnad man betalar, och detta betyder en övervältring av 90 miljoner kronor från föräldrar som har försörjningsplikt mot icke hemmavarande barn. 1 den nämnda motionen har man också pekat på sociala omständigheter som kan föreligga för mannen vid skilsmässa. Man nämner att män i skilsmässosituationer ofta blir socialfall. I dessa fall betalar mannen emellertid inga underhållsbidrag utan därvid utgår bidragsförskott. Till nyheterna i fråga om arvsbeskattningen av fosterbarn hör att finansministern i propositionen 71 föreslagit, att fosterbarn, som före fyllda 16 år stadigvarande vistats i den avlidnes hem, i skattehänseende skall hänföras till skatteklass I i förordningen om arvsskatt och gåvoskatt. Departementschefen uttalar att begreppet »stadigvarande» bör ges en innebörd motsvarande den som tillämpas i skattehänseende. Därefter fortsätter departementschefen på följande sätt: »Om fosterlega utgår eller ej bör enligt min mening sakna betydelse för frågan om fosterbarnets ställning i arvsskattehänseende.» Jag skrev »Bra!» i marginalen när jag läste detta. I propositionen 70 beträffande rätt till förvärvsavdrag även för dem som har fosterbarn förelåg inte samma anledning till bifallsyttringar. Förslaget innebar visserligen ett visst mått av likställighet beträffande förvärvsavdrag för egna barn och fosterbarn, dock endast för fosterbarn för vilket ej utgår fosterlega eller annan ersättning utöver allmänt barnbidrag, förlängt barnbidrag, studiehjälp eller bidragsförskott. I praktiken vistas barn ofta hos fareller morföräldrar. Om den underhålisskyldige inte fullgör sin underhållsplikt, utgår bidragsförskott. Det är oftast fadern som enligt dom eller avtal skall fullgöra sådan underhållsplikt. Modern bisträcker i de flesta fall efter förmåga, ibland med kläder. Jag har svårt att föreställa mig att fareller morföräldrar skulle tolka denna hjälp såsom fosterlega. Dessutom skulle sådana överenskommelser vara omöjliga att kontrollera av taxeringsmyndigheterna vid förekommande fall av vägrat förvärvsavdrag. För barn som omhän dertagits av samhället av olika anledningar för vård i fosterhem betalar barnets hemortskommun fosterlega direkt till fosterföräldrarna. Beloppet i fråga avses täcka omkostnaderna och skall därför inte beskattas. Följaktligen föreligger icke heller uppgiftsskyldighet till skattemyndigheten. Sådan har icke heller aktualiserats. Utskottet har tagit ett initiativ, som jag hälsar med den största tillfredsställelse, nämligen att föreslå den ändringen i förhållande till Kungl. Maj:ts proposition att fosterbarn, även om fosterlega utgår, i fråga om förvärvsavdrag skall jämställas med eget barn. Även om fosterföräldrar uppbär fosterlega, ger de fosterbarnen möjlighet att växa upp i vanliga hem i stället för på institutioner. Vi har alla anledning att känna stor tacksamhet för deras insatser för barn, som inte har möjlighet ait få växa upp i det egna hemmet. Att jämställa dessa fosterföräldrar med andra föräldrar är enligt mitt sätt att se att undvika ett särskiljande av dem på ett sätt som annars skulle förefalla egendomligt för många. Detta gäller inte minst, såsom utskottet framhållit, därför att ersättningens karaktär blir avgörande för om förvärvsavdraget skall medges eller ej. Uppbär barnet barnpension, går inte rätten till förvärvsavdrag förlorad. Förvärvsavdragens utformning föreslås nu förändrad. Departementschefens förslag innebär att makar med hemmavarande barn under 16 år som båda haft arbetsinkomst, i propositionen benämnd A-inkomst, äger rätt till förvärvsavdrag, som utgår till den av makarna som haft den lägsta inkomsten eller, om makarna haft lika stora inkomster, till den yngsta maken. Avdraget utgör vid inkomst av rörelse 25 procent av nettointäkten och vid inkomst av tjänst 25 procent av inkomsten, i båda fallen dock högst 2 000 kr. vilket innebär en minskning av maximibeloppet med 1 000 kr. Vid inkomst av jordbruksfastighet är avdraget, såsom tidigare, 1000 kr. Sådan gift skattskyldig med hemmavarande barn under 16 år vars make utfört arbete i jordbruk eller rörelse — s.k. faktisk sambeskattning — äger rätt till förvärvsavdrag med belopp motsvarande värdet av makens arbetsinsats, dock högst 1000 kr. Ogift skattskyldig man eller kvinna med hemmavarande barn under 16 år har rätt till förvärvsavdrag med 25 procent av nettointäkten av jordbruksfastighet eller rörelse och med högst 25 procent av inkomst av tjänst, i samtliga fall dock högst med 2 000 kr. I reservationen 3 vid bevillningsutskottets betänkande nr 40, som avgivits av mittenpartiernas representanter, föreslås — som vi redan hört — den ändringen i förslaget att förvärvsavdrag vid inkomst av jordbruksfastighet skall få göras med belopp på upp till 2 000 kr. Utskottet har emellertid ansett att det inte finns anledning att ändra på maximibeloppet. Beloppet har motiverats av att barntillsynskostnaderna i dessa fall är lägre än om båda makarna arbetar utanför hemmet. I reservationen 4 vid bevillningsutskottets betänkande nr 40 — avgiven av de moderata — återfinner vi en gammal bekant. Förslaget om ett schablonavdrag på maximalt 2 000 kr. mot tidigare 3 000 kr. har godtagits av samtliga partier utom de moderata. Departementschefen har framhållit att förvärvsavdrag egentligen inte hör hemma i ett system med renodlat individuell beskattning. Avdrag vid beskattningen krånglar till deklarationen för såväl den skattskyldige som skattemyndigheterna. Att ett slopande av avdragen är värdefull också från förenklingssynpunkt har framhållits bl.a. vid remissbehandlingen.

Av motiveringen i motionen framgår att det verkligen skulle bli krångel. Jag kan se framför mig en betydande skriftväxling mellan den skattskyldige och taxeringsmyndigheten, om förslaget skulle genomföras. Jag citerar direkt ur motionen: »Det bör åligga den skattskyldige att för rätt till avdrag visa omfattningen av förvärvsarbetet, vad utbetalat belopp avsett (kontant lön, fritt vivre etc. ), i vilka former tillsynen skett samt huruvida i utbetalat belopp även ingått ersättning för mat åt barn under = tillsynstiden ävensom uppge namn och adress på den som fullgjort barntillsynen och uppburit ersättningen härför. Avdrag bör enligt vår mening kunna medges även för ersättning som utgått till skattskyldigs anhörig, dock inte till hemmavarande barn.» Av det citerade avsnittet framgår att rätt till avdrag för verkliga kostnader även skulle föreligga för barn som vistas på institution. Det skulle i praktiken innebära att utöver den subvention med 20—30 kr. per dag och barn som kan utgå skulle det föreligga rätt till förvärvsavdrag med kanske mer än 4 000 kr. per år. Enligt reservationen beställs också förslag om avdragsrätt för de kostnader som uppkommer vid nödvändig tillsyn av sjuk eller åldrig nära anhörig. Vårt sociala system innefattar emellertid en strävan att sjuka och åldringar genom sjukförsäkring och pensioner skall ha möjlighet att betala för sin vård. En avdragsrätt som den föreslagna måste också bli mycket krånglig och kontroll krävande från beskattningssynpunkt. Den vårdades egen betalningsförmåga måste prövas. Den vårdade äger ju att för egen del få prövat ett extra avdrag i förekommande fall. Skattesystemet är tillräckligt krångligt även efter genomförandet av det förslag vi nu behandlar. Reservationens förslag om vidgade möjligheter till förvärvsavdrag för vård av andra anhöriga än barn är ogenomförbart. Jag yrkar därför avslag på reservationen 4.

Herr talman! Jag vill bara beröra en enda fråga i fru Holmqvists inlägg. Jag vill gärna ge henne en eloge för att hon till skillnad från övriga socialdemokrater inklusive finansministern här i dag har velat gå in i någon form av diskussion kring hemmamakebidraget. Alla övriga har viftat bort hela frågan, och jag förstår att man av lättförklarliga skäl inte vill tala om varför man inte vill ge detta stöd just till dem som har det sämst. Fru Holmqvist uppehöll sig ett ögonblick vid tekniken. Jag tror att fru Holmqvist minns att finansdepartementets representant, som var inkallad sakkunnig i utskottet, lämnade den upplysningen att det inte skulle bli några som helst svårigheter att klara det rent tekniska. Här är det utan tvekan fråga om vad man vill; vill man klarar man det alltid. Bidraget är, i motsats till vad gäller regeringens avdrag, så anordnat att man med en gång kan bestämma detsamma med hänsyn till föregående års taxering. Det kan då inte och behöver inte heller bli tal om någon återbetalning. När det däremot gäller regeringens avdrag blir detta slutgiltigt baserat på två år gamla inkomstförhållanden, men trots detta kan det bli fråga om en restskatt för mannen i famil jen, om förvärvssituationen har ändrats. Vi har uppskattat kostnaderna till 90 miljoner kronor, och detta är en blygsam summa jämförd med de 1750 miljoner som regeringens förslag kostar. Fru Holmqvist talade om detta som ett stort belopp och nämnde 150 miljoner. I en av socialdemokraternas valbroschyrer taxeras denna kostnad till lägst 100, troligen 150 miljoner. Statsminister Palme har i något inlägg under vårens pressdiskussion sagt att ungefär hälften av det av mittenpartierna föreslagna bidraget kommer att gå till de studerande. Eftersom det inte är meningen att så här hux flux införa något nytt studiestöd utan tvärtom i reservationen står att verkningarna med de här två viktiga undantagen skall vara desamma som för avdragen, så är uttalandet icke aktuellt. Med den bedömningen av statsministerns resonemang bör man nog kunna beräkna kostnaderna till hälften av vad de förut taxerats till.

Herr talman! Fru Holmqvist ansåg att det förslag som vi väckt i motionen II: 1223 var krångligt att genomföra. Det syftar till att få en mekanism i skattesystemet så att hemmamakeavdraget successivt skulle avvecklas för familjer utan barn. Detta förslag är inte ett dugg krångligare än det som finansministern presenterat. Det innebär helt enkelt bara att hemmamakeavdraget skall avtrappas. En avtrappning av hemmamakeavdraget har också finansministern föreslagit, men i det förslag vi väckt syftar vi till att man så småningom skall växa in i ett nytt skattesystem, i vilket man inte bibehåller den rest av sambeskattning som vi kommer att få med det föreliggande skatteförslaget. Det förslag som fru Holmqvist här har talat för innebär egentligen att vi skulle få en renodlad individuell beskattning enbart i högre inkomstlägen, medan vi i de lägre skulle behålla en kombination av sambeskattning och individuell beskattning. I så fall kommer vi ju aldrig ur situationen, utan får hela tiden laborera med denna underliga konstruktion. Som jag ser det borde det vara naturligt att redan nu slopa hemmamakeavdraget för unga barnlösa makar. Jag kan inte inse att de skulle bli lidande på det. Jag har fortfarande svårt att förstå att fru Nettelbrandt, som ändå är en varm förespråkare för den individuella beskattningen, tycker att en konstruktion med ett hemmamakebidrag skulle vara ett steg i rätt riktning. Jag tycker precis tvärtom. Ett bidrag har en tendens att verka konserverande, och jag tror att det är väsentligt mycket svårare att ta bort än ett avdrag. Bl. a. därför anser jag att konstruktionen med hemmamakebidraget ter sig förvånansvärt gammalmodig för att komma från det parti som fru Nettelbrandt representerar. Som fru Holmqvist framhöll har finansministern bibehållit förvärvsavdraget i skattepaketet, även om han reducerat beloppet. Jag kan fortfarande inte inse att det är felaktigt att man i ett system med individuell beskattning skall få göra avdrag för de omkostnader man har för sitt förvärvsarbete, och till dem hör barntillsynen. Det förefaller mig därför helt logiskt att vi återkommer med vårt förslag även i år.

Herr talman! Tyvärr kan vi väl inte övertyga varandra i detta sammanhang. Fru Nettelbrandt är märkligt låst vid hemmamakebidraget, vilket jag tycker inte är likt henne, som annars brukar vara något så när konsekvent. Särskilt som hon verkligen har kämpat för ett särbeskattningssystem, som hon säger, är detta hemmamakebidrag helt befängt. Jag kan inte tolka departementstjäns temannens uppgift på annat sätt än så som även andra har uppfattat det, nämligen att visst kan man införa ett hemmakebidrag, men det är svårt, och man får också räkna med vad administrationen kostar. Dessutom är ett sådant bidrag, som jag har sagt tidigare, principiellt oriktigt. Det avtrappningsavdrag som fru Kristensson begär verkar i högsta grad egendomligt. Hon tror att man under en följd av år skall kunna genomföra en avtrappning för yngre makar, men också de kan ha svårigheter att få arbete, också de kan ha handikapp på arbetsmarknaden eller i annat avsende. Därför har jag svårt att föreställa mig att man skall kunna komma någonvart på den vägen. Det förslag som fröken Ranmark och jag har framlagt i vår reservation är betydligt riktigare. Visst har man större möjligheter att tillämpa individuell beskattning för högre inkomsttagare, ty dessa har absolut en större skattekraft. Skall man börja någonstans att få systemet att verka, skall det vara i dessa inkomstskikt.
Herr talman! Fru Kristensson vet mycket väl att det avdrag på skatten, som föreslås i propositionen, i realiteten har samma effekt som det bidrag som vi har föreslagit. Det är en form av bidrag i båda fallen. Om regeringspartiet kunde eller ville försöka finna någon konstruktion, varigenom stöd gåves även till hemmavarande make och till ensamstående med barn vilken har särskilt låga inkomster, kunde vi självfallet diskutera den, ty det är den viktiga skiljelinjen. Men det finns en annan principiell skillnad: I vårt system ges bidraget till just den person som vid övergången till en individuell beskattning bör få stödet. Det är faktiskt inte maken till den som har svårt att gå ut i arbetslivet som har behov av stödet, utan det är den som har svårigheterna. Fru Kristensson talade om möjligheten att avskaffa detta bidrag. Ja, inte är det lättare att få bort något som är inbakat i skattesystemet. Från 1949 har det med olika styrka rests krav på en individuell beskattning. Då gjorde fru Ingrid Gärde Widemar en reservation i sambeskattningssakkunnigas betänkande. Så här lång tid har det alltså tagit att omvända regeringspartiet i denna fråga.

Herr talman! Jag vidhåller min uppfattning att det åtminstone av psykologiska skäl är väsentligt svårare att avskaffa ett bidrag som betalas ut kontant än att åstadkomma en skattereform där man successivt avtrappar ett avdrag. Fru Holmqvist påpekade mycket riktigt att det finns unga familjer där hustrun exempelvis på grund av handikapp inte kan förvärvsarbeta. I min motion har jag lagt fram förslag om ökad skattehänsyn till familjer där någon medlem på grund av handikapp har nedsatt skatteförmåga. Jag har också yrkat på en ändring så att möjligheterna att få avdrag vid nedsatt skatteförmåga vidgas och inte omgärdas med så rigorösa bestämmelser som för närvarande. Jag vet inte om fru Holmqvist ämnar stödja den reservation som finns fogad vid betänkandet i anledning av denna motion, men enligt min mening är det väsentligt att det i skattesystemet ges möjligheter till ett individuellt hänsynstagande. Jag tycker att det är fel att utifrån fru Holmqvists resonemang om att det finns människor som på grund av handikapp eller av andra skäl inte kan förvärvsarbeta bibehålla ett skattesystem som baseras på sådana hänsynstaganden. Gudskelov har inte de flesta människor sådana problem utan flertalet är arbetsföra och vill också arbeta.

Herr talman! Fru Nettelbrandt har rätt i att det var fru Gärde Widemar som drog upp en skiss beträffande individuell beskattning — det var, om jag inte minns fel, ett särskilt yttrande hon avgav. I varje fall var det inte fråga om något förslag utan om en skiss till hur man kunde förfara enligt den nya äktenskapslagstiftningen. Men «sedan blev det märkligt tyst. Jag tror att det var 1965 som de första motionerna om frivillig särbeskattning väcktes. Då hänvisades till det förlag som hade lagts fram i Norge. Den första gången som frivillig särbeskattning nämndes var i skatteberedningen. Så särskilt mycket har ni alltså inte jobbat för förslaget. Sedan undrar jag vilken erfarenhet fruarna egentligen har av äktenskapet. Skall man inte kunna göra upp om 150 kr. i månaden utan en massa trassel?